Herr talman! Jag kan ha förståelse för att Beatrice Ask inte vill gå in i en djupare diskussion om innebörden av statsministerns uttalande. Det är inte heller min avsikt att pressa henne på det. Beatrice Ask och jag har olika syn på vilka skatteregler som skall gälla i vårt samhälle, men det är inte det den här debatten handlar om. I interpellationssvaret spelar begreppet etisk kompass en viktig roll. Barnens fostran i samspel med hemmen är en bärande idé i dagens läroplan. Barnen skall själva få de verktyg som en djupare moralisk insikt står för. Det är inte bara yttre regler som skall styra vårt agerande som människor. Vårt handlande skall också styras av en inre övertygelse om vad som är rätt och fel. Det kan inte bara handla om vårt ansvar för våra närmaste utan också om vårt ansvar för våra medmänniskor i vid mening. Vi socialdemokrater kan aldrig se den gyllene regeln som en handlingslinje bara för den lilla världen utan också för världen omkring oss. När regeringen kommer till vårt ansvar som medborgare och medlemmar i samhället är det inte längre den etiska kompassen som gäller. Då skall vi bara låta vårt handlande styras av strecken på kartan. Jag tror att det är ett mycket farligt resonemang. I ett modernt samhälle är skatten ett instrument för omfördelning mellan den som har det bra och den som har det dåligt, ett instrument för omfördelning över olika skeden i livet och en av många förutsättningar för trygghet och frihet för utsatta grupper. Skattelagstiftningarna sätter upp ramen för vårt agerande, men jag tror inte att vare sig Beatrice Ask eller jag vill ha en sådan lagstiftning att den täcker varje situation i mänskligt agerande. Inte vill vi ha så finmaskiga och detaljerade lagar att de förutser varje möjlighet till kryphål. Det måste här, som i alla andra situationer, finnas en etisk kompass, som visar oss vad som är rimligt, vad som varit avsikten. Det är farligt om ledande statsråds budskap till barn och unga är, att så länge du håller dig inom lagens råmärken har du rätt att med hjälp av den mest utsökta advokatyr se till ditt och bara ditt intresse. En generös sociallagstiftning bygger också på att vi har en moralisk kompass, att vi känner ansvar för att efter vår förmåga bidra till välfärden och använder systemet först när vi är sjuka, arbetslösa, har låga inkomster och har moralisk rätt till våra medmänniskors stöd. Börjar vi -- inom lagens råmärken -- manipulera systemet faller fundamentet för välfärdssamhället. Vi har samma ansvar för miljön. Det räcker inte med att inte köra snabbare än 90 km på 90-vägarna. Var och en av oss måste också ta ansvar för att inte missbruka bilåkandet. Vi måste själva fundera över vårt ansvar för sopberg och resursförstörelse. Det är inte lätt för oss som är vuxna. Det är inte lätt för våra barn, men vi gör det inte lättare för dem om vi inte försöker föra in begreppet etisk kompass i en vidare mening än bara som ett ansvar i familjen, i den enskilda skolan eller i närmiljön. Beatrice Ask vill använda ökade kunskaper i svenska, historia, språk, religion och kulturarv som instrument för att ge barnen verktyg för att själva göra etiska ställningstaganden. Och visst har de ett stort värde, inte bara ur moralisk synpunkt. Men det är inte pluggandet och kunskaperna som ger oss vår etiska kompass. Med all respekt för kunskap -- inte har väl den teologie professorn en säkrare etisk kompass än den lågutbildade kvinnan i kyrkans besöksgrupp. Och inte menar väl ens moderaterna att en filosofie doktor har större känsla för vad som är rätt eller fel än ett vårdbiträde som i åratal arbetat bland människor. Det är i mötet med människor med olika villkor som mycket av vår känsla för andra skapas. Därför blir också den segregerade skola Beatrice Ask vill skapa genom sin skolpeng ett medel som för bort från ett djupare ansvar för andra. Vill inte Beatrice Ask vidga begreppet etisk kompass, så att det inte begränsas av den snäva moralsyn Carl Bildt givit uttryck för? Om inte talet om moral och etik skall bli kosmetika i regeringens många uttalanden, måste inte också andra medel än rena kunskaper spela en viktig roll i utvecklingen av den svenska skolan?

Herr talman! Jag skulle gärna vilja komma med några synpunkter i den här intressanta debatten. Kulturer och länder har i alla tider grundat sin existens och verksamhet på värderingar, normer och etik. Varje kultur har på olika sätt försökt överföra de värderingarna till nästa generation. Enligt kristdemokratisk uppfattning kan grundläggande demokratiska värderingar inte tolkas fristående från en livsåskådningsmässig grundsyn. Därför vill jag säga att vi är glada över den deklaration som förekommer i regeringsförklaringen om att skolan skall vila på kristna värderingar. Den har sedan kommit igen i olika sammanhang efter det att denna regering tillträtt. Kds hävdar att den svenska förskolan och skolan skall förankras i en klart uttalad etik och att det skall vara den kristna och humanistiska etiken. Syften är då inte att förmedla en tro utan att förmedla värderingar som kan ge en referensram i olika livsfrågor. En uttalad etik i grunden gör det lättare att visa förståelse för svaga och utsatta grupper. Den gör det lättare att över huvud taget veta hur man skall leva tillsammans med sina medmänniskor. En skola som är förankrad i kristna värderingar kan bli en moteld till de destruktiva tendenser som vi i vår tid har sett så klara tecken på i form av egosim, våld och främlingsfientlighet. Vi har inte råd att låta våra barn lämna skolan utan att sådana attityder och värderingar har blivit naturliga för dem att de vänder sig mot egoism, våld och främlingsfientlighet och att de i stället visar kärlek, omtanke och solidaritet med sin nästa. Det innebär naturligtvis inte att detta bara rör den allra närmaste omgivningen. Meningen är givetvis att de här värderingarna skall sitta i ryggmärgen. Det är viktigt därför att vi, som också har nämnts här tidigare, inte kan ha lagar och regler som rör varje liten detalj inom vårt livsområde. Det är viktigt att det blir naturligt för var och en att handla efter de här värderingarna, att de har blivit grundläggande för vårt synsätt. Det innebär inte på något sätt att vi blir fullkomliga -- det vill jag klar och tydligt säga. Det är också en förutsättning i kristdemokratiskt tänkande att alla människor är ofullkomliga och att vi alla nu och då bryter mot det som vi vet är rätt. Ibland har vi också svårt att veta vad som är rätt och fel. Där spelar naturligtvis också föredömet stor roll -- att vi har människor i vår omgivning som vi ser upp till. Detta är någonting som vi inte kan komma ifrån. Men själva grundsynen gör att det främsta inte är att försöka hitta dessa fel och brister hos människor som inte stämmer överens med vårt krav på föredömen. Detta är någonting som vi har mycket lätt för att göra i samhället. Det är t.ex. därför som politiker så lätt blir utsatta. Det finns en viss rimlighet i det. Men det vi i första hand vill lära våra barn i skolan är inte att de skall försöka hitta felen och bristerna hos sina medmänniskor, utan vi vill ge dem de positiva värderingarna för att vi hoppas att de mer och mer skall överväga hos dem. Som jag sade tror jag att föredömen där spelar en stor roll. Det är naturligtvis adresserat till oss allesammans. I obalansen mellan vad vi innerst inne vill och vad vi förmår lever vi allesammans. Det är därför vi behöver hjälpa varandra att sätta normerna och värderingarna högt och att sprida dem så mycket som möjligt -- till nästa generation men också oss emellan som är vuxna. Det är ju inte så att vi på något sätt är färdiga på det här området. Det tror jag också är en viktig kunskap att förmedla till barn och ungdomar. Bristen på etisk kompass, värdeneutralitet, är någonting mycket farligt. Jag tror inte att det i grunden har varit meningen att det skulle bli så, men det har ändå uppstått mycket av fruktan och rädsla för att tala om att det finns någonting som heter rätt och fel och även att tala om att det kanske ibland kan vara svårt att avgöra vad som är rätt och fel. Men det får inte göra att vi upphör att försöka förmedla dessa värderingar. Då tror vi att det som inryms i det kristna kärleksbudet -- att handla mot andra såsom du själv vill bli behandlad -- är något av de allra finaste som vi kan lyfta fram. Jag är för min del övertygad om att det är någonting som rör alla livets områden.

Herr talman! Låt mig först säga att jag beklagar att det inte var Torgny Larsson som tog upp frågan om moral, eftersom han tycks ha ett mycket seriöst engagemang i dessa frågor. Jag skall försöka svara på de frågor han ställde. Först vill jag emellertid säga till Inger Lundberg att det inte finns någonting som jag personligen tycker så illa om som när någon försöker hävda att han eller hon har högre eller bättre moral än andra. Det är det tydligaste tecknet på att det finns ett problem någonstans. Jag tycker inte att socialdemokrater eller f.d. kommunister skall försöka påstå att de står för värden och politiska ställningstaganden som är förmer än vad andra partier står för. Jag är övertygad om att det inte kan finnas ett rättssamhälle som inte byggs på lagar. Om man har ett samhälle som inte bygger på lag och rätt skapas lätt osäkerhet och godtycklighet. Det finns tyvärr även i Sverige ett och annat tragiskt exempel på att människor har råkat mycket illa ut därför att lagar har varit otydliga. Det är omoraliskt av de politiker som har stiftat de mycket otydliga lagarna. Man skall tänka på det. Det är märkligt att få denna typ av angrepp om bristande moral ifrån partier som ibland faktiskt har kritiserat och nästan hånat många människors frivilliga engagemang att arbeta för och bidra till hjälp åt svaga människor eller människor i uländerna. S.k. välgörenhet har nu och då ansetts som något nästan fult, trots att det uppenbarligen via skattesystemet är högsta moral att bidra till en förbättrad världsordning. På något sätt är det typiskt att en socialdemokrat bekymrar sig mer över hur människor beter sig i förhållande till stat och samhälle än om hur vi beter oss i förhållande till varandra. Jag tror att skolans uppgift kanske i första hand är att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att tänka på sin nästa. För min del hade det legat mycket närmare till hands att bekymra sig över att vi i vårt dagliga liv inte alltid bryr oss om den människa vi möter på gatan eller den som har ramlat och slagit sig och gjort sig illa. Mobbning är en tendens där man ger sig på svaga. Det är en typ av brist på moral som jag tycker är mycket allvarlig och som många barn förundras över och skräms av. Efter att ha hört Inger Lundbergs inlägg misstänker jag att hon inte är så intresserad av att diskutera etiska dimensioner i skolarbetet. Interpellationen handlar mera om att man kan föra en diskussion om att medborgare i allmänhet och statsråd i synnerhet betalar för litet i skatt och helst av allt av moraliska skäl skulle betala litet extra utöver det som riksdagen har hittat på. Det är naturligtvis en skojig retorisk vinkling i debatten. Jag tycker emellertid att etik och moral är viktiga frågor och att man skall vara seriös. Jag fick två frågor som jag skall svara mycket kortfattat på. Den första frågan gällde vilka förväntningar man kan ha på politiker. Svaret på den frågan skulle egentligen fordra en mycket lång debatt. Jag tycker dock spontant att fyra begrepp är väsentliga att ta upp. Jag tycker att politiker skall vara ärliga. Det tror jag att människor förväntar sig. Jag tycker att politikers arbete skall präglas av en öppenhet gentemot omvärlden om hur man resonerar, funderar och vill arbeta. Jag tycker att politiker skall vara ödmjuka gentemot sina politiska kolleger och de människor som man möter. Jag anser att politiker skall ha ett engagemang för och i de frågor som medborgarna vill diskutera med oss. Detta tycker jag är viktiga, och åtminstone delvis, moraliska aspekter på politiska uppdrag. När det gäller frågan om etik i förhållande till betyg finns det en och annan poäng i det som Torgny Larsson tog upp. Det finns emellertid en annan bild. Det ligger en betydande omoral i att vuxenvärlden, ibland av rädsla för att den undervisning och det skolsystem som vi har byggt upp skall kritiseras, inte ordentligt tar reda på och redovisar hur verkligheten har fungerat. Gentemot de barn som kanske har drabbats av en undermålig undervisning eller inte har fått det stöd som de behöver, är det omoraliskt av oss vuxna som mycket gärna vill att det vi har åstadkommit skall vara bra i alla delar. Det finns bilder med moraliska dimensioner på båda kanter i betygsdebatten. Det finns också ganska mycket mer att säga. Jag tycker emellertid att debatten om moral och läroplan skall vara betydligt djupare än en debatt om socialdemokratisk skattepolitik.

Herr talman! Jag inledde mitt anförande på ett sådant sätt att man skulle kunna undvika den här enkla retoriken i debatten. Eftersom Beatrice Ask tydligen inte uppfattade vad jag sade skall jag upprepa det. Jag sade att moral och moraliska ståndpunkter inte är en gång för alla givna. Nu nickar statsrådet, och då kanske vi kan ta en mera fast ansats i denna debatt så att jag slipper återkomma till olika förehavanden som har ägt rum i historien. Jag talar om dubbla budskap. Det gör mig orolig när vi utbildningspolitiker kommer med sådana. Jag är inget undantag. Jag har säkert kommit med sådana budskap både till skolan och kanske t.o.m. till mina egna barn. Det är detta vi måste försöka undvika i utbildningspolitiken. Det talas om solidaritet och samarbete, samtidigt som man lägger in element i verksamheten som innebär konkurrens. Såvitt jag förstår förutsätter konkurrensen eller leder till, vilket man vill, vinnare och förlorare. Vem skall bestämma vem som är vinnare och förlorare? I debatten har det talats om, även om inte ordet har nämnts, rätten att komma till korta. Tillkortakommandet är ett centralt begrepp som ofta diskuteras inom teologin. Men jag tycker inte att det ankommer på oss politiker att skapa sådana verksamheter i skolan, som gör att barn med större risk skall komma till korta, även om vi nu tycker att man skall ha den rätten som människa. Problemet kan bli stort om vi håller oss till principen att man skall behandla andra så som man själv vill bli behandlad. När förebilderna -- jag talar om olika förebilder, inte bara politiker -- handlar på ett sådant sätt att det kan komma att uppfattas som att det här just är det sätt varpå man skall bli behandlad. Det blir svårt. Jag tror att vi måste återkomma till frågan och debattera den bättre än i en interpellationsdebatt, dvs. i samband med att den nya läroplanen för grunskolan och gymnasieskolan skall antas. Jag skulle vilja fråga statsrådet, eftersom det inte är riktigt klart hur beslutsgången är när det gäller läroplanen: Kommer riksdagen att få möjlighet att framöver diskutera det nya förslaget till läroplan eller kommer det att bara bli sådana förändringar som kan antas utan riksdagens hörande?
Herr talman! Det är många bollar i luften. Om jag får kommentera det som Björn Samuelson tog upp på slutet, nämligen hur barn skall värderas och hur de skall känna sig värderade, vill jag påstå att det har mycket litet att göra med vad de får för betyg. Det bör ha mycket litet med detta att göra i skolan. Där är det fråga om att värdera var och en utifrån ens unika förutsättningar, utifrån hur barnet är som människa. Även om barnet som människa kan ha stora brister, skall vi värdera och uppskatta det ändå som den individ barnet är. Det anser jag oerhört viktigt. Utifrån personlig erfarenhet vill jag påpeka att mina relationer till elever under 30 års arbete i skolan har haft mycket litet att göra med vilka betyg eleverna har fått. När det sedan gäller bedömning av elevers prestationer har det visat sig i en hel del undersökningar att om man över huvud taget vägrar att uttala ett omdöme om det som ett barn har presterat i olika avseenden, är det mer skadligt för barnet än att få ett omdöme -- det må sedan vara mer eller mindre positivt. Barn vill att deras ansträngningar bedöms. Det är naturligtvis viktigt att man gör detta så positivt men också så sanningsenligt som möjligt. Det är inte konkurrensen med andra som i första hand skall uppmuntras, utan möjligtvis med sig själv, att i alla avseenden försöka göra sitt bästa i olika situationer. Jag skall bara be att som hastigast få nämna att jag har gjort ett besök i USA där jag studerat skolor med speciell profil. De var olika på många olika sätt och hade faktiskt olika teorier som de utgick ifrån när det gäller både kunskap och profil. Men det var ett som var gemensamt, och det var att de hade mycket klara målsättningar som var klara för både personal, föräldrar och elever och som de gemensamt ställde sig bakom.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet i alla fall ger mig en poäng här. Det gäller då mitt resonemang om kunskaperna i skolämnen i förhållande till detta med att bibringa eleverna kunskaper i etikfrågor. Jag gläds alltså, även om jag inte kan ansluta mig till statsrådets resonemang. Egentligen finns det mycket att säga i den här frågan. Jag för min del tror i och för sig också att barn vill höra ett omdöme om sig. Jag tror att alla människor är beroende av att få höra ett omdöme. Vad min kritik mot den borgerliga politiken går ut på är det här med att betyg alltid skall ges i jämförelse med andra. Det måste ju vara oerhört frustrerande för eleverna att vara med i grupparbeten där de lär sig samarbete för att sedan få uppleva att deras olika insatser i konkurrens vägs mot varandra. Vidare vill jag säga att jag inte tycker att statsrådet har gett ett riktigt tillfredsställande svar på de frågor som Inger Lundberg ställer till statsrådet. Det gäller skattelagarna och moralfrågor över huvud taget. Statsrådet säger: ''Nu har Inger Lundbergs fråga en särskild udd, som innebär att god moral skulle kräva att man betalar mer skatt än vad de skattelagar riksdagen beslutat om kräver.'' Såvitt jag förstår påstår Inger Lundberg inte att man skall betala mer skatt än vad som krävs. Vad det i stället handlar om är om man följer intentionerna i skattelagstiftningen. Vad det hela hänger på är alltså om den goda viljan finns eller inte.

Herr talman! Apropå det som Torgny Larsson sade i slutet av sitt inlägg vill jag säga följande. Torgny Larsson hävdar alltså att det hänger på intentionerna. Det är dessa som skall följas när det gäller skattelagstiftningen. Vad som är problemet är att det för den enskilde inte alltid är så enkelt att lista ut vad riksdagens politiker har tänkt. Det är sådant som jag menar kan ge upphov till väldigt olyckliga situationer. Därför är det viktigt att hävda att vi skall eftersträva tydliga lagar. När det gäller detta med samarbete kontra konkurrens i fråga om skolarbetet skulle jag nog vilja få med synpunkten att skolan måste återspegla verkligheten. Det finns ju situationer där det är oerhört centralt att man har förmåga, vilja och engagemang när det gäller att samarbeta med andra. Men det finns också exempel på verksamheter där människor faktiskt tävlar med varandra. Det är ju snart OS. Det är ett bra exempel på en händelse i det verkliga livet. Men det finns också exempel på verksamheter som kanske är tuffare. Jag tror, som sagt, att vi måste se till att skolan är en bild av verkligheten, och ibland kanske litet bättre än så. När det gäller Inger Lundbergs synpunkter upprepar jag att jag inte uppfattar ett seriöst engagemang i den stora och djupa frågan om moralen och om hur vi skall arbeta i det sammanhanget utan mera ett slags retorisk udd. Det är naturligtvis inte så, att jag själv har lärt det lilla jag kan om moral på Gimo -- det verkar ju fånigt. Och jag tror inte att socialdemokraterna har tillägnat sig all sin moral på olika kurser, utan jag tror att de flesta av oss har lärt en del hemma eller kanske i söndagsskolan, i det verkliga livet eller på annat sätt. Det är inte heller så, att jag tror att man skall försöka påstå att något parti hävdar överklassens moral, medan andra partier hävdar andra grupperingars moral. Man gör faktiskt både rätt och fel, och det gäller alla människor. Även om förutsättningarna att leva upp till höga moraliska krav kan variera något i olika situationer och för olika människor tror jag att man noga skall passa sig för att göra den här typen av otidsenliga uppdelningar. Frågan om rätten att komma till korta togs upp av Björn Samuelson. Det finns mycket att säga i det sammanhanget. Det finns väl inte något som direkt skall framhävas som ett rättesnöre när det gäller skolarbetet. I varje fall tycker inte jag det. Men på frågan om riksdagen skall få diskutera detta mera är svaret naturligtvis ja. Jag hoppas att vi får tillfälle att diskutera de moraliska aspekterna många gånger, för det här tycker jag är centralt. Självfallet anser jag också att vi skall diskutera läroplanen. Läroplanen är snart det enda dokument vi har som skall hävda litet grand av den nationella likvärdigheten, enhetligheten i skolsystemet och annat. Jag tycker för egen del att det är oerhört centralt att riksdagen debatterar och diskuterar detta mycket ingående, för det är ett dokument som skall styra verksamheten ute i våra skolor under mycket lång tid. Jag tänker mig inte någon snabbhantering där olika röster inte har möjlighet att komma till tals och där vi inte heller har tid att begrunda de synpunkter och kloka inslag som kommer att finnas i den debatten.

Herr talman! Rätten att komma till korta tyckte inte statsrådet hörde till skolans verksamhet. Men se det tror jag, och där skiljer vi oss åt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi hävdar att det inte är fel att komma till korta ibland, särskilt inte i skolan och alldeles speciellt inte i grundskolan, eftersom denna är obligatorisk. I den frågan är vi inte överens. Det talas i den här diskussionen om konkurrens och betyg. Det sägs att barn vill bli bedömda. Detta hävdas ofta i den utbildningspolitiska debatten. Jag tror att det här sker en sammanblandning. Det man egentligen menar är människans, framför allt unga människors, behov av en strukturerad tillvaro. Det är något som är genomgående när det gäller vetenskap och forskning om människans utveckling. Jag tror att behovet av ett omdöme inte behöver, utan snarast diskrimineras av att gå via konkurrens och betyg. Det dyker upp några ord i mitt huvud när jag hör talas om behovet av att bli bedömd. Det är en sång av Leonard Cohen, där texten lyder ungefär så här: Vad värre är än att inte synas är att inte bli sedd. Det tror jag är några ord som vi kan ta med oss ifrån den här interpellationsdebatten och som jag hoppas kan göra att en del tänker till både en och två gånger. Denna fråga tas också upp i budgetpropositionen. Jag har läst preludierna noga. I den talas det bl.a. om utvecklandet av excellenser inom utbildningsväsendet. Där är vi förmodligen heller inte överens, utan vi får återkomma till detta i debatter framöver. Jag menar att detta definitivt inte är en huvuduppgift för grundskolan. Om det är detta som skall vara ledstjärna för grundskolans verksamhet, då kan jag förstå att tillkortakommandet för barn i den svenska grundskolan inte längre kommer att ses med blida ögon. Jag tycker i så fall särskilt synd om de barn som, med obligatoriet i ryggen, tvingas till den svenska grundskolan och har några former av dolda handikapp.

Med djup förstämning möttes vi i morse av budskapet att Ingegerd Elm lämnat oss efter en tids sjukdom. Ingegerd började sin politiska bana redan som femtonåring, då hon gick med i SSU i Mariannelund. Om man om någon kan säga att hon vigt sitt liv åt arbetarrörelsen så gäller det Ingegerd 1979 valdes hon in i riksdagen till ett arbete som hon var väl förberedd för också genom många års kommunalt och fackligt arbete. I riksdagen blev det arbetet i socialförsäkringsutskottet som hon främst kom att ägna sig åt. Men hon fortsatte samtidigt att lägga ned mycket arbete hemmavid; ännu vid sin bortgång var hon t.ex. ordförande för Unga örnar i Jag hade själv förmånen att under många år få samarbeta med Ingegerd Elm i den statliga pensionsberedningen. Klokhet, sakkunskap, engagemang och värme kännetecknade hennes arbete och hennes sätt att vara. Ingegerd var en god och omtänksam kamrat över alla partigränser.

Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Med risk för att vara tjatig står jag här igen och frågar om det som vi debatterade senast i december. Anledningen till att jag gör det är att sedan vi förde diskussionen i december har det kommit fram att opinionen är väldigt stark när det gäller kravet på en saklig och framför allt allsidig belysning av EG-frågan. Man vill veta hur de tänker som tycker att det är väldigt bra. Man vill veta hur de tänker som tycker att det är dåligt, och man vill veta hur de tänker som inte har bestämt sig. Den information som hittills har gått ut har varit väldigt obalanserad. Dels har det varit den förra regeringens information, dels den nuvarande regeringens information, som ju är inriktad på att argumentera för ett medlemskap. De organisationer utöver regeringarna själva som är för ett medlemskap är organisationer som är mycket välbeställda. Det är näringslivets organisationer, de fackliga ledningarna och studieförbund som är nära knutna till näringslivet och som alltså har mycket pengar. De organisationer som är kritiska och som också har tagit ställning och sagt nej till medlemskap är mycket fattiga små organisationer som har svårt att hävda sig när det gäller utbud av information, typ ''Nej till EG'', som nu har fått avslag. Jag tycker att det är tråkigt, för det behövs för balansens skull i debatten att alla synpunkter kommer fram. Jag skulle gärna se att regeringen, som ju vill ha en allsidig belysning, tog initiativ till ett anslag som man kan söka medel ur för särskilda informationskampanjer och liknande. Den förra regeringen hade ett anslag hos Margot Wallström på 1 miljon, där man kunde ansöka om medel för särskilda informationssatsningar för t.ex. temat Kvinnor och EG, som just små och fattiga organisationer kunde använda sig av. Jag tycker att det dröjer för länge med den här typen av anslag om vi skall vänta på beslut om när folkomröstningen skall äga rum.
Fru talman! Gudrun Schyman efterlyser allsidig information. Jag tror i och för sig att det finns väldigt mycket information. Det finns en mängd skriftligt och muntligt material, och medierna rapporterar om dessa frågor. Men jag delar Gudrun Schymans uppfattning att informationen inte når ut tillräckligt snabbt och tillräckligt djupt. Därför välkomnar jag det faktum att vi har fått en djupare och mera allsidig debatt om dessa frågor. Jag har goda förhoppningar om att detta kommer att bidra till att vi når ut med informationen. Vi har från regeringskansliets sida gjort en hel del, men som Gudrun Schyman påpekar har olika organisationer och intressenter i mycket hög grad bidragit till den här ''lutningen'', åsikterna, i den information som gått ut från organisationerna. Den skall vi givetvis inte påverka, och vi kan inte heller påverka den. Jag tror inte att Gudrun Schyman menar heller att vi skall påverka den. Att en klar majoritet förordar medlemskap förvånar inte mig, även om det kanske förvånar Gudrun Schyman. När det så gäller stödet till mer information på detta område vill jag bara säga vad jag sagt tidigare, nämligen att vi redan nu ökar utbudet av information på det här området och att vi överväger, med sikte på folkomröstningen, att också ge stöd till ökad informationsutgivning. Jag upprepar vad jag sade tidigare, nämligen att vi kommer att återkomma till frågan under våren med sikte på att få fram medel för detta under det kommande budgetåret.
Fru talman! Det förvånar inte mig att det i dag finns en majoritet, om än ganska knapp enligt de senaste Sifoundersökningarna, för ett medlemskap. Det är en logisk följd av hur informationsutbudet hittills har sett ut. Informationen har varit ensidig och propagandistisk. Jag välkomnar också den mera nyanserade debatt som nu framför allt förs i massmedierna och som ju är tecken på, att när människor som faktiskt är kritiska vågar yttra det och vågar bryta tabut att man inte får säga vad man tycker och att man skall lyda partipiskan, leder det till en mera nyanserad debatt. Men det är viktigt att kritiska frågor ställs ute i studiecirklar, på fackföreningsmöten och bland folk som kanske inte regelbundet läser ledarsidorna osv. samt att ett folkrörelsearbete förs kring dessa frågor. För att detta skall kunna bli lyckosamt måste det finnas pengar för små organisationer att söka. Det är vad jag efterlyser.

Fru talman! Jag skall inte ha ambitionen att vi skall bli överens om synen på det material som har gått ut, för det tror jag inte att vi kan bli. Däremot efterlyser jag att regeringen tar fram pengar som gör det möjligt för organisationer att söka medel för egen informations och kampanjverksamhet. Det är för sent att vänta till dess att det blir bestämt när och hur en folkomröstning skall hållas. Det behövs redan nu anslag så att fristående och kritiska organisationer kan ansöka om pengar för att lägga upp egna seminarier, anordna egna utställningar och sprida den typ av information som den enskilda organisationen anser vara lämplig för dess medlemmar och andra intresserade. Den informationen har kanske en annan vinkling eller klargör frågeställningen bättre än vad det regeringsmaterial som skall komma ut gör. Det är i och för sig bra att regeringen tänker sig att gå ut i TV, utge faktablad och allt möjligt, men det måste också finnas annan information än bara regeringskansliets information.

Fru talman! Jag tolkar detta som att de motioner som vänsterpartiet och andra har avgivit om att det i budgeten skall finnas ett rejält anslag för informationsverksamhet när det gäller EG-frågan kommer att behandlas mycket välvilligt av utskottsmajoriteterna och av regeringen.

Fru talman! Birgitta Dahl har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att i praktisk handling förverkliga handikapputredningens förslag på vissa områden. Handikapp--Välfärd-- Rättvisa föreslagit en serie åtgärder som syftar till att förbättra samhällsstödet för människor med funktionshinder. Merparten av de förslag som har lagts fram gäller individuellt inriktade insatser inom främst socialtjänst, habilitering och rehabilitering. vars syfte är att ge svårt handikappade barn, ungdomar och vuxna en preciserad rätt till vissa väsentliga insatser. Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats. Som framgår av årets budgetproposition avser regeringen att under detta år avlämna en proposition på grundval av förslagen i huvudbetänkandet. Jag räknar med att en sådan proposition skall kunna avlämnas i oktober månad. Handikapputredningens slutbetänkande beräknas kunna avges någon gång under våren. Jag har erfarit att utredningen då kommer att redovisa sina bedömningar och förslag när det gäller frågor om tillgängligheten i samhället i mer generell mening. Härvid avser utredningen bl.a. att se över frågor om tillgängligheten i boende och kommunikationer samt inom andra viktiga samhällsområden.
Fru talman!

Enligt min uppfattning är det uppseendeväckande när man på det här sättet avbryter, rustar ner, ett mycket viktigt reformarbete som omedelbart, i dag, ger resultat. Genom den skola där mina barn har gått har jag själv erfarenhet av hur bra det är med integration av handikappade barn och hur svårt en sådan integration kan vara när skolan är gammal och nersliten. Jag har dessutom erfarenhet av hur viktig en sådan ombyggnad kan vara. Denna gamla skola är nu äntligen upprustad, och det kommer att vara mycket lättare att i framtiden ge handikappade barn den skolgång tillsammans med andra barn som de behöver. Jag tycker att Bengt Westerberg nu skall svara på frågan om hur denna nedrustning står i överensstämmelse med den bärande tanken i handikapputredningens betänkande och i all god handikappolitik, en tanke som innebär att vanliga vardagsmiljöer skall göras tillgängliga för människor med funktionshinder, så att de kan leva ett liv i full delaktighet tillsammans med andra människor. Det var vad min fråga gällde.

Fru talman! Under den socialdemokratiska regeringens tid infördes ett tioårigt upprustningsprogram när det gäller våra skolor. Den socialdemokratiska regeringen införde också ett stöd för sanering av fukt och mögelskadade hus samt av radonskadade hus. Vårt bostadsbyggnadsprogram medgav en ombyggnad och nybyggnad som också var mycket viktigt för att tillgodose behoven av handikappanpassning. Det är detta program som regeringen i årets budget avbryter genom en serie av olika förslag som ni vill att vi i riksdagen skall bifalla i vår. Jag tycker att det är en uppseendeväckande dubbelmoral när regeringen och Bengt Westerberg påstår att man vill föra en politik för att hjälpa handikappade till ett liv i gemenskap med andra människor, samtidigt som man i konkret handling gör på det här sättet.

Fru talman! Bengt Westerberg har fortfarande inte svarat på frågan vad regeringen kommer att vidta för åtgärder för att uppfylla de krav som man måste ställa när det gäller upprustningen av skolor, dvs. om regeringen kommer att ta tillbaka sitt förslag om ett stopp för detta program. Beträffande den handikappolitiska propositionen anser vi socialdemokrater att det i och för sig är bra att ni numera ansluter er till den tidsplan som vi i den socialdemokratiska regeringen fastställde. Det hade varit klädsamt att då be om ursäkt för den obefogade kritik som ni riktade mot oss förra året när ni påstod att ni omedelbart skulle föreslå åtgärder. Ni har anslutit er till den tidsplan som vi hade och som gör det möjligt att ta hänsyn till både remissinstanser och slutbetänkandet. Men, Bengt Westerberg, under en utfrågning i finansutskottet bekräftade regeringskansliets företrädare att regeringen inte har avsatt ett enda öre för de insatser som krävs. Är detta riktigt?

Fru talman! Det är riktigt att handikappreformen under det budgetår som ligger framför oss sannolikt inte kommer att innebära några ytterligare resurser. Jag kan i dag inte svara på om det finns något av handikapputredningens förslag som kan förverkligas redan vid årskiftet, men vår tidsplan är att riksdagen skall fatta beslut under hösten och att vi skall börja genomföra åtgärderna den 1 juli 1993. Det infaller alltså under budgetåret därefter. Men som Birgitta Dahl mycket riktigt påpekade gör vi redan i den budget som nu ligger framför oss och som riksdagen skall behandla i vår ett antal satsningar på handikappområdet. Den största satsningen gäller vårdbidraget, en reform som socialdemokraterna och Birgitta Dahl för övrigt har motsatt sig i många år. Dessutom genomför vi den största ökningen i modern tid av anslagen till handikapporganisationerna, som också gör mycket viktiga insatser för handikappade. Jag anser att också detta måste betraktas som en viktig handikappreform.

Fru talman! Det går inte, som Birgitta Dahl uttryckte det, det minsta svårt vid förhandlingarna. Regeringen är helt överens om att handikapputredningens förslag skall genomföras. Men den tidsplan som den socialdemokratiska regeringen i praktiken lade fast gjorde att den utsträckta remisstiden blev ovanligt lång, dvs. ända fram till det årskifte som vi nu har bakom oss, och därför är det inte möjligt att lägga fram en proposition tidigare än till hösten. Av den anledningen är det knappast möjligt att förverkliga de här förslagen förrän vid halvårskiftet 1993. Många skulle hävda att även detta är en mycket snäv tidsplan, men det är min bestämda ambition att hålla oss till den tidsplanen.
Fru talman! Jag tycker inte att Bengt Westerberg skall skylla ifrån sig. På det här området har Bengt Westerberg drivit en alldeles egen valrörelse och försökt framställa sig som bättre än någon annan. Men det som räknas är praktisk handling. Handikappade är mer än några andra beroende av en bra generell välfärdspolitik. Vad möter de i årets budget: karensdagar, indragningar från stat och kommuner, stopp för upprustningsprogrammet för skolorna, stopp för bostadsbyggandet och därmed modernisering av bostadsbeståndet. Det är en verksamhet från regeringens sida, liksom också från borgerligt styrda kommuners och landstings sida, som är ett direkt slag i ansiktet på de handikappade. Folkpartisterna i Hälsingborg har exempelvis föreslagit att de som tas hem till eget boende skall inkvarteras i tomma hotellrum som hotellägarna inte kan hyra ut. Är detta, Bengt Westerberg, det egna rum för samhällets gömda och glömda som ni har talat om i många år?
Fru talman! Nu börjar Birgitta Dahl verkligen ta till brösttoner. När den nya regeringen tog över i oktober kunde den konstatera att vi hade haft en rekordsnabb ökning av arbetslösheten, särskilt bland handikappade. Arbetsmarknadsstyrelsen vädjade i en skrivelse till regeringen den 23 augusti att man skulle avsätta pengar för lönebidrag till handikappade. Härtill sade den socialdemokratiska regeringen nej. Den nya regeringen har senare anslagit 275 milj.kr. för att kunna fullfölja de insatser som arbetsmarknadsstyrelsen ville göra. Detta var situationen när vi tog över. Jag skall medge att vi har lagt fram en budget som är kärv. Läget kräver en kärv budget, men trots detta har vi fått utrymme för en förbättring av vårdbidraget till familjer som har barn med handikapp, en förbättring som Birgitta Dahl år efter år har sagt nej till, och en real ökning av stödet till handikapporganisationerna. Vidare aviserar vi en reform som kostar mellan 2 och 3 miljarder kronor och som det kommer en proposition om i höst. Detta är en omfattning när det gäller handikappreformer som Birgitta Dahl som riksdagsledamot tidigare aldrig har varit i närheten av.

Fru talman! Vi kan ju inte bortse från att Birgitta Dahl har medverkat i den regering som har skapat dagens situation. Det är ju inte den nya regeringen som på hundra dagar har försatt Sverige i en ekonomisk krissituation. Den politik som Birgitta Dahl under flera år har medverkat till gör att vi nu befinner oss där vi befinner oss. Redan den dag då Birgitta Dahl avgick och den nya regeringen tillträdde kunde vi konstatera att arbetslösheten bland handikappade hade ökat kraftigare än bland några andra kategorier. Till följd av detta har vi vidtagit speciellt stora åtgärder för handikappade. Den situation som då rådde kan Birgitta Dahl under inga förhållanden skylla på någon annan. Nu har vi inlett ett reformprogram för de handikappade som Birgitta Dahl, jag upprepar det, som regeringsledamot aldrig har varit i närheten av. Låt oss se när vi efter tre år har facit om inte Birgitta Dahl kommer att framstå som en mycket blek företrädare för välfärdspolitik i jämförelse med vad vi har åstadkommit.
Fru talman! När det gäller att öka arbetslösheten, rusta ned välfärden och åstadkomma försämringar som drabbar utsatta grupper mer än några andra har den nuvarande regeringen varit häpnadsväckande framgångsrik. Det förtjänar ni inte beröm för.

Fru talman! Jag håller helt med och känner också till Anita Johanssons position i de här fallet. Jag är den förste att beklaga att inga ersättningar har utgått, om det nu beror på brist på information. En del förseningar berodde väl på hanteringen, eftersom miljöskadenämnden inte tillkom omedelbart efter lagstiftningen. Sedan vill jag nämna att det finns en särskild broschyr av relativt sent datum. Där berörs de här frågorna. Det finns alltså i och för sig bra information. Jag hoppas att vi som har deltagit i den här debatten, med hjälp av media, därmed också har bidragit till informationen.
Fru talman! Även jag är medveten om den broschyr som Olof Johansson håller i sin hand. Men jag tror att den har alldeles för liten spridning. Det vore kanske någonting för TV:s anslagstavla.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag konstaterar att ministern har förståelse för tekos speciella problem, men jag måste säga att jag tycker att svaret är mycket allmänt hållet. Jag vill säga något om arbetsmarknadsläget hemma. Det är naturligtvis lika svårt där som på andra håll, men vi har vår speciella struktur inom just tekoindustrin. När det gäller min hemkommun kan jag nämna att 65 % av alla industrisysselsatta är knutna till tekoindustrin. Det är klart att detta påverkar vårt sysselsättningsläge. Inom tekoindustrin är i dag långt över 10 % arbetslösa. Till saken hör också att de som friställs inom tekoindustrin ofta blir långtidsarbetslösa. I dag ligger också byggnadsarbetslösheten långt över 15 %. När det gäller den samlade bilden av länet kan man helt enkelt säga att arbetslösheten på ett år har fördubblats, oavsett vilka kategorier som det är fråga om. Allvarligast är naturligtvis ungdomsarbetslösheten. Jag har siffror som tyder på att närmare 1 000 ungdomar är långtidsarbetslösa. I min hemkommun Mark har vi den högsta arbetslösheten i modern tid. Så här kan vi naturligtvis inte ha det, speciellt som prognosen pekar mot en 35-procentig ökning inom ett halvår av vår arbetslöshet, om vi inte sätter in åtgärder. Vilka åtgärder är det då fråga om? Först gäller det naturligtvis riktiga jobb inom tekoindustrin. Det måste göras insatser för att skapa riktiga jobb. Detsamma gäller byggnadsområdet. Givetvis måste man också räkna med olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi har fått del av olika paket, men tyvärr har det blivit alldeles för litet. Det räcker inte med de pengar som har beviljats. Vi behöver mer medel för att kunna pressa ned arbetslösheten. Kan vi räkna med att få mer medel och vilka sektorer kommer de att gälla?

Fru talman! Naturligtvis är det viktigaste att vi skapar riktiga jobb. Förslaget att ge ungdomar jobb är mycket kontroversiellt och omtvistat. Det finns mycket att säga om det. Min tid medger inte att jag ger mig i kast just med det förslaget. Det kanske andra gör här senare. När det gäller teko är det helt enkelt nödvändigt att man på något sätt fortsätter med olika stödinsatser. Det kan gälla inom ramen för utvecklingsfonden. Det kan vara utbildningsinsatser av olika slag. På den punkten har ju inte den socialdemokratiska regeringen sagt nej. Det var det riktade branschstödet som man var kritisk mot. I och för sig har även vi från Sjuhäradsbygden varit kritiska mot vår egen regering på den punkten. Det gäller hur EG-anpassningen skall ske, där vi har importrestriktionerna. På byggnadssidan gäller det naturligtvis att se till att vi får skolmiljöpengar samt att vi får ett vettigt finansieringssystem och kan bibehålla investeringsbidragen. I fråga om de arbetsmarknadspolitiska insatserna är det nödvändigt att vi får mera pengar. De pengar som vi hittills har fått räcker inte. Då kommer arbetslösheten att skena i väg upp från 6 %, vilket är alldeles för mycket.

Fru talman! Jag betvivlar inte ett ögonblick att arbetsmarknadsministern anstränger sig i dessa frågor. Men det hjälper inte. Jag kan bara konstatera att det inte räcker. Situationen är så oerhört svår i många delar av landet, bl.a. i Sjuhäradsbygden, att ansträngningarna måste bli ännu större. Genom de sista insatserna i paketet till vårt län, 60 milj.kr., kan vi sänka arbetslösheten med 0,2 %. Men den 35-procentiga prognosen pekar mot en ökning av arbetslösheten med 2 %. Skall vi bibehålla samma öppna arbetslöshet som vi har i dag, behöver vi minska den med 2 % och då behövs det 600 milj.kr., alltså tio gånger så mycket pengar som vi fick senast. Detta visar problemets storlek. Man måste anstränga sig ytterligare. Finns det flera insatser som arbetsmarknadsministern kan peka på?
Fru talman! Det viktiga är att vidta långsiktiga åtgärder, framför allt för småföretagsamheten. Där har regeringen framlagt en rad förslag. Senare kommer förslag om en bättre riskkapitalförsörjning. Vidare har vi tidigarelagt satsningar på vägar, järnvägar, byggen etc. Där pågår ytterligare ett förberedelsearbete för att vi skall ha en beredskap framöver.
Fru talman! Det är ett bra förslag. Spinn vidare på den vägen. Ansträng er litet till i regeringen. Ta t.ex. vägarna. Där har ett projekt i min hembygd fått pengar av den socialdemokratiska regeringen. Det var 100 milj.kr. till riksväg 41. Där är det möjligt att lägga ner ännu mer pengar, eftersom kostnaderna för vägen beräknas till 300--400 milj.kr. Man kan satsa på våra järnvägar. Man kan tidigarelägga AXE-systemet, där det råder stora brister i vår region. Byggfolket kan stoppa förslaget om att skolmiljöpengen skall försvinna. Man kan göra andra insatser av typ ROT-programmet. Det finns mängder av uppslag att ta vara på. Det gäller bara att hitta det rätta sättet att finansiera dem.

Fru talman! En mängd debattörer kommer att ta upp byggandet senare här i dag. Jag avstår från att fortsätta debatten på detta område.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att få företag -- och då även statliga -- att i stället för att avskeda anställda välja att utbilda dessa. Frågan är ställd mot bakgrund av att Svenskt Stål AB, enligt Lars-Ove Hagberg, vid sina anläggningar i Borlänge avvisat utbildning av de anställda som ett alternativ till uppsägningar, trots att AMS ställer medel till förfogande för utbildning. Naturligtvis är det bäst om arbetsgivarna i tider med minskat kapacitetsutnyttjande i företagen i första hand kan utnyttja den lediga tiden till att utveckla de anställdas kompetens. För att stödja sådana satsningar har betydande medel ställts till AMS förfogande för bidrag till utbildning i företag för att förhindra uppsägningar eller permitteringar. Regeringen har också, i årets budgetproposition, föreslagit att arbetsgivare som satsar på personalutbildning även under budgetåret 1992/93 bör få göra avdrag på arbetsgivaravgifterna vid anställning av vikarier för den som går i utbildning -- de s.k. utbildningsvikariaten. Det är emellertid inte meningen att dessa stödinsatser skall användas för att förhindra en nödvändig strukturomvandling av det svenska näringslivet. Ansvaret för vilka åtgärder som bör vidtas för att försvara företagens ställning på sina marknader och därmed deras överlevnad och sysselsättningen för de anställda måste ligga och ligger också på företagen själva.
Fru talman! Både industrins och regeringens prognoser pekar på att ungefär 150 000 anställda inom industrin kommer att förlora jobben fram t.o.m. nästa år, vilket är en allvarlig utveckling. Man förutsätter ju då att företagen tar chansen att utbilda sin arbetskraft under denna tid. Nu har det emellertid kommit till min kännedom att SSAB har aviserat om att dra in personal och kommer att fullfölja detta, trots att företaget av AMS har blivit erbjudet att få utbildningspengar. Såvitt jag förstår strandade de centrala förhandlingarna om detta i natt. Det betyder i detta läge att 90 personer skall avskedas. Detta kan inte vara bra för samhället i detta läge. Det finns utbildningspengar i företaget, men företaget använder inte dem. Arbetsmarknadsministern ger mig nu svaret att det är företagen själva som skall bestämma om detta. Vad anser regeringen egentligen? När skall företagen ta sitt ansvar? När skall de bli åthutade på det sätt som ungdomarna blir om att de har för höga löner? När skall företagen bli åthutade för att de inte tar sitt ansvar, arbetsmarknadsministern? Oavsett om man strukturomvandlar eller inte måste ju någon ta hand om arbetskraften. I detta fall får företaget alltså medel av samhället för att utbilda personalen och därmed öka kompetensen. En strukturomvandling kanske dessutom kan klaras genom naturlig avgång. Jag vill därför ställa följande fråga: Är det regeringens uppfattning att företagen nu bara skall strukturomvandla och inte ta något som helst ansvar och dessutom få skattesänkningar av regeringen? Är det denna bild som vi kommer att få se framöver?

Fru talman! Jag tror att det senare är en felaktig uppfattning. För kammarens kännedom vill jag säga att det krav som ställdes för att inga avskedanden skulle göras var att avtalen om trygghet skulle sägas upp redan nu, dvs. att man skulle gå i förväg med den politik som Börje Detta kunde facket naturligtvis inte ställa upp på. Villkoret var att facket skulle frånhända sig avtalets innebörd. Jag förväntar mig att arbetsmarknadsministern i sitt nästa inlägg säger att företagen verkligen skall ta sitt ansvar. Det måste väl ändå vara regeringens mening att företagen skall anstränga sig ordentligt i detta sammanhang? De får ju pengar för detta, och de borde åthutats, annars får någon annan betala detta. Det blir högre energiskatter och annat.

Fru talman! Självfallet måste både företag och anställda, dvs. parterna på arbetsmarknaden, i denna situation ta ett stort ansvar. Och detta måste de göra under ett antal år framöver om vi skall återgå till full sysselsättning, och det skall vi. Regeringen har att ta ett mycket stort ansvar under detta överbryggningsskede med tillfälliga åtgärder, utbildning, infrastrukturpaket, m.m. Jag hoppas också att oppositionen i riksdagen är beredd att ta ett stort ansvar. Vi behöver i dagens samhälle faktiskt litet mindre av konfrontation och litet mer av samarbete för att reda ut Sveriges situation på en internationell marknad.
Fru talman! Jag tror att det senare kan vara en gemensam uppgift att få fart på svenskt näringsliv. Detta kan det råda delade meningar om. Arbetsmarknadsministern gav inte heller i sitt senaste inlägg någon uppmaning till företagen. Jag uppfattar snarare att företagen får råg i ryggen att genomföra detta med den politik som regeringen för. Beträffande att företagen har så dåligt ställt just nu vill jag säga följande. De flesta av dessa företag har faktiskt gjort stora vinster under 1980-talet. En orsak till detta kanske är den politik som har förts och att man har investerat rätt. Men av den anledningen kan man väl inte nu, i avvaktan på en högkonjunktur, kasta ut folk hänsynslöst från företagen i stället för att avvakta och öka kunskaperna. Jag tycker att arbetsmarknadsministern skulle ge uttryck för sin indignation och visa var regeringen står, så att andra företag inte gör på detta sätt.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta nödvändiga initiativ så att en del av insatserna för att bekämpa arbetslösheten används för att bygga skogsbilvägar. Jag anser att det är positivt, i nuvarande konjunkturläge, att arbetsmarknadspolitiska medel utnyttjas till investeringar, exempelvis skogsbilvägar. Som John Andersson säkert känner till finns det i dag en allmän strävan från statsmakternas sida att styra arbetsmarknadspolitiken med mål i stället för med regler. Arbetsmarknadsmyndigheterna har därigenom både fått friheten och ansvaret att avgöra hur arbetsmarknadspolitiken skall utformas för att den på bästa sätt skall lösa de regionala och lokala problemen. Det finns alltså inte några hinder för en länsarbetsnämnd att anslå medel till ett skogsvägbygge om den finner att en sådan åtgärd är den lämpligaste lösningen.

Fru talman! Jag vill bara avslutningsvis konstatera att min meddebattör och jag båda tycker mycket bra om ett fungerande skogsbruk och är medvetna om att skogsbruket tillför riket 50--60 miljarder i inkomster när det är litet bättre tider och är sysselsättningsmotorn i de glesare delarna av vårt land. Intresse för skogsbilvägar har väl inte bara Andersson och jag utan förhoppningsvis också länsarbetsnämnderna.
Fru talman! Jag instämmer helt i det uttalandet. Det är anledningen till att jag har ställt den här frågan. Jag vill att vi skall se till att utnyttja lågkonjunkturen för att bygga de vägar som behövs, så att vi då konjunkturen vänder kan få de virkesleveranser till våra industrier som behövs för att få fart på Sverige. Det är ju skogsnäringen som är dess ryggrad. Jag hoppas att Börje Hörnlund, utan att utsätta sig för beskyllningar för ministerstyre, på lämpligt sätt ser till att en större del av de medel som finns går till att bygga skogsbilvägar.

Fru talman! Johnny Ahlqvist har frågat mig vad jag tänker göra för att förhindra ökad arbetslöshet inom byggämnesindustrin i Kristianstads län. Under de senaste åren har byggsektorn varit överhettad och byggandet har haft en mycket hög volym, vilket har bidragit till de problem vi har i dag. Flertalet kommuner har outhyrda lägenheter, och på många större orter finns lediga kontorslokaler för flera års behov framöver. Tillverkningsindustrins svårigheter att klara den internationella konkurrensen har framtvingat en bantning, som innebär att även industrilokaler står oanvända. Antalet sysselsatta inom byggnadsindustrin under fjärde kvartalet 1991 var runt 300 000, vilket är ungefär lika många som år 1989. Det faktum att arbetslöshetstalen bland byggnadsarbetare ökar samtidigt som sysselsättningstalen är höga, visar tydligt att det råder obalans inom byggsektorn. Det förväntat minskade bostadsbyggandet och en lägre nivå på investeringar i industri och kontorslokaler i Sverige medför naturligtvis, tyvärr, minskad sysselsättning inom byggämnesindustrin, om inte exporten kan öka i motsvarande grad. Regeringen har vid flera tillfällen framfört att staten inte kan styra eller stödja utvecklingen i enskilda företag eller branscher. Regeringen anser att byggfrågorna är viktiga och har därför tillsatt en byggrupp, till vilken jag återkommer senare i dag. Jag vill också påminna om det omfattande stöd till omställningen för berörda individer som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utgör.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag hade ställt min fråga till Bo Lundgren, och anledningen till att jag hade gjort det var att jag en gång fått lära mig att när man fiskar ål skall man ta tag i huvudet och inte i svansen -- då lyckas inte ålen slingra sig ifrån en. Fru talman! Jag har svårt att tänka mig att man i arbetsmarknadsdepartementet delar den syn på bostadspolitiken som för närvarande råder i Sverige. Eller har jag fel, Börje Hörnlund? Granskar man den politiken är det bara att konstatera att de signaler som i dag utgår från finansdepartementet är ett klart moderat budskap om att marknadskrafterna nu skall genomsyra bostadspolitiken. Det var därför jag ställde frågan till Bo Lundgren. Jag kommer att återkomma med samma fråga till Bo Lundgren tills han dyker upp här i kammaren och svarar på den. I Kristianstads län finns för närvarande en mycket stor oro för arbetslöshet, och det inte bara bland byggnadsarbetare utan också bland människor som arbetar i byggämnesindustrin. Den oron kan klart förklaras med den bostadspolitik som förs: Stoppet för räntelånen, minskningen av investeringsbidraget och den totala osäkerheten inom branschen är grunden för en vikande sysselsättning. arbetslöshet bland byggnadsarbetare och alla tecken tyder på 20 % i februari, och efter sommaren kan siffrorna ha fördubblats. Byggämnesindustrin är en stor verksamhet i länet, med både stora och mindre specialföretag. Arbetslösheten inom denna grupp är redan uppe i 10-12 %. Prognoserna här är tyvärr lika dystra. Man ställer sig då onekligen frågan: Varför tar inte regeringen dessa signaler på allvar? Då hade man tagit till sig den kritik som framförts gemensamt från företagen inom branschen. Råder det brist på kunskaper i regeringen om hur byggbranschen fungerar eller är det kanske ideologiska skäl som har lagt en död hand över hela branschen? Jag vill fråga statsrådet, om han delar mina farhågor för att det saknas kunskaper i regeringen om hur branschen fungerar. Påståendet i svaret att det finns så många byggnadsarbetare och att det råder en vikande byggmarknad ber jag att få återkomma till i ett kommande replikskifte.

Fru talman! Det är inte heller min tanke att man skall gå in och bygga sådant som sedan skall stå tomt. Vi diskuterar hur det ser ut i Kristianstads län. I Kristianstads län finns för närvarande balans när det gäller lägenheter i varenda en av de större orterna och de större städerna. Vi har i Kristianstads län via länsarbetsnämnden, byggfacken, byggmästarna och kommunerna samlat ihop till en objektsbank, som i dag är på ca 400 milj.kr. Tar vi med de infrastrukturella satsningarna är vi uppe i nästan 1 miljard kronor, detta utan att behöva bygga en enda lägenhet. Vad det här handlar om är att bygga bostäder för äldre, att göra vid våra skolor, att bygga sådant som ni från er sida gick ut i valrörelsen och lovade, t.ex. ålderdomshem. Jag har inte sagt att man skall bygga lägenheter som skall stå tomma -- det får Börje Hörnlund stå för själv. Om man nu skall minska byggnadsarbetarkåren -- vilket ansvar anser Börje Hörnlund att man har för de människor som i dag utbildas i den branschen? Skall vi ge dem beskedet att de aldrig kommer att få bli klara med sin utbildning?
Fru talman! Jag förstår varför Johnny Ahlqvist ställer den frågan. Om man tittar på Kristianstads län ser man att länet har en rätt stor andel av byggämnesindustrin. De företagen, som är ganska stora, har i dag omfattande varsel på gång. Jag kan bara säga att de samtal som regeringsgruppen skall föra med parterna liksom övriga förhandlingar -- inte minst mellan mig och finansdepartementet -- naturligtvis syftar till att lindra så långt det går. Johnny Ahlqvist vet också att de satsningar som görs på infrastruktur bör kunna ta över en del av de arbetsuppgifter som i dag görs inom vanliga byggen. Många är ju så skickliga att det är delvis utbytbart.
Fru talman! Låt mig återgå till byggämnesindustrin, som vi diskuterade. Det förekommer en väldigt stor verksamhet på det området i Kristianstads län. Beroende på den bostadspolitik som ni för låter ni arbetslösheten öka inom byggbranschen. Alla experter är överens om att en byggnadsarbetare bidrar till att tre andra i produktionen har arbete. Som jag sade har vi en arbetslöshet på 10--12 % inom byggnadsbranschen i Kristianstads län. Det skulle innebära att vi i mitten av året har en arbetslöshet på 30 % i byggämnesindustrin. Min fråga är: Är det då inte bättre att man satsar regionalpolitiskt eller att man satsar extra medel för att kunna minska verksamheten i byggbranschen och samtidigt kunna ta vara på den kunskap som finns och låta eleverna i byggbranschen slutföra sin utbildning? Det är inte bara stora företag utan även små företag i Kristianstads län som är mycket verksamma i denna del. Ni har ju sagt att ni slår vakt om dem. Det var skönt att höra av Börje Hörnlund att det förekommer förhandlingar med finansdepartementet. Tydligen är det alltså finansdepartementet som styr bostadspolitiken här i landet. Då fick jag i varje fall det bekräftat.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern återkommer till att det finns för många byggnadsarbetare. Jag skall redovisa hur stor ökningen av antalet sysselsatta har varit i Hörnlund har varit oerhört stor. Från 1988 till 1991 människor. I dag finns det, om man räknar in alla kategorier av anställda inom byggbranschen, 836 arbetslösa. Enligt de prognoser som finns kommer vi efter sommaren att ha 1 182 arbetslösa. Jag tycker då, Börje Hörnlund, att man skall vara så klarsynt att man ser att arbetslösheten bland byggfolket i Kristianstads län ligger på 13 % även om man drar bort det överskott som finns, och detta beror på den bostadspolitik som förs i dag och på att man tar bort de subventioner som i dag finns inom byggbranschen. Jag vill slutligen återkomma till en fråga som är mycket viktig, nämligen: Vad skall vi säga till de elever som genomgår en utbildning men som inte kan fullfölja denna utbildning därför att locket har lagts på inom byggverksamheten?

Fru talman! Den byggarbetsgrupp som jag senare kommer att berätta litet om består av fyra statsråd, och dessa kommer inom kort att möta parterna. Jag är övertygad om att alla dessa sakfrågor då kommer upp till diskussion, och förhoppningsvis skall så många som möjligt av dem kunna lösas på ett positivt sätt.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om byggruppens syn på byggsysselsättningens utveckling under år 1992. Regeringens byggrupp kommer att arbeta under ledning av statsrådet Per Westerberg och förutom honom bestå av statsråden Bo Lundgren, Mats Gruppen kommer att sammanträda för första gången i februari för att lägga upp arbetet och då också diskutera lämpliga former för omgående kontakter med berörda parter. Byggruppen kommer att behandla de frågor som rör sysselsättningen inom byggbranschen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det här var ju ett mycket formellt svar. Om jag bara hade velat veta vilka som ingår i gruppen hade jag kunnat ringa till statsrådets sekreterare. Det var faktiskt litet mer än det som jag var nyfiken på. Bakom min fråga döljer sig det allvar och den oro som kom till uttryck i den förra frågan och som kommer till uttryck i ett stort antal andra frågor under denna eftermiddag. Det som skrämmer mig m.fl. är att regeringen inte tar signalerna på allvar. Statsrådet har tidigare sagt att det är nödvändigt att justera sysselsättningen något nedåt och att detta är en naturlig anpassning. Det som är illavarslande är att utvecklingen just nu är galopperande. I min egen hemkommun blir 30 nya byggnadsarbetare arbetslösa varje vecka -- och jag kommer från Norrköping, som inte på något sätt är särskilt allvarligt hotat, jämfört med många andra ställen. Byggentreprenörer och andra säger att regeringens prognoser inte håller, utan att byggandet kommer att gå ned mycket mer än vad regeringen har sagt. För att ännu tydligare förklara vad jag menar med min fråga skulle jag därför vilja omformulera den. Arbetslösheten inom detta område låg vid den senaste mätningen på omkring 15 %. Alldeles oavsett vem som har ansvar för den uppkomna situationen -- och detta kan vi ju i och för sig filosofera kring -- undrar jag: Vid vilken nivå anser regeringen att man måste vidta åtgärder, lägga om kurs? Vid vilken nivå anser statsrådet att den tillförsikt och det lugn som man känner faktiskt måste överges? Är det vid en arbetslöshet på 16 %, 20 % eller vid 25 %? Vid vilken nivå anser statsrådet att det är dags att revidera de egna prognoserna?

Fru talman! Det gör mig litet orolig att denna byggrupp tydligen inte har träffats än. Om statsrådet och regeringen insåg situationens allvar, hade man handlat något resolutare. Jag menar att man redan borde ha förstått att situationen håller på att barka alldeles åt skogen, om uttrycket ursäktas. I Byggtidningen skriver man: Den prognos vi gjorde i december och som var oerhört mörk, om 100 000 utslagna jobb, var för ljus. Det kommer att bli ännu värre. Jag demonstrerade i lördags tillsammans med 600 byggnadsarbetare i Norrköping. De, som naturligtivs har känselspröt ute och först ser när konjunkturen vänder, sade att hela marknaden hotas av en total förlamning. Vi går mot ett fullständigt idiotstopp i byggandet. Det är dessa signaler jag menar att man måste reagera på, och därför upprepar jag frågan: När menar statsrådet att situationen är så pass allvarlig att man i grunden måste ompröva sin politik? En arbetslöshet på 14 % var allvarligt, sade statsrådet, men måste politiken omprövas när arbetslösheten ligger på 15 %, 20 % eller 25 %?

Fru talman! Jag säger inte att vi socialdemokrater är alldeles felfria, men jag tycker ändå att statsrådet något underskattar sin egen betydelse. Det är den nuvarande regeringen som har rivit upp beslutet om räntelån -- det är inte den gamla regeringen som har gjort det, utan den nuvarande -- och detta har kraftigt försämrat villkoren för nyproduktionen. Hörnlund, som beslutade att sänka investeringsbidraget med 6 %. Det var inte den regering som jag helst skulle vilja se -- den förra regeringen -- som gjorde detta. Det var den nuvarande regeringen som föreslog att man skulle minska boendesubventionerna med 3,8 miljarder i en situation där det, precis som statsrådet sade, redan är svårt att hyra ut nya lägenheter. Det var den sittande regeringen, inte den gamla, som beslutade att ta bort stödet till ombyggnader av skolor. Alldeles oavsett om statsrådet tycker att den gamla regeringen hade syndat eller inte, har det hänt en hel del under hösten. Det har under hösten fattats en hel del beslut, som borde få statsrådet att snabbt tänka om.
Fru talman! Under det år som nyss avslutades uppgick olika bostadssubventioner sammantaget till 54 miljarder kronor. Lars Stjernkvist är naturligtvis medveten om att regeringen försöker pressa ner budgetunderskottet till en nivå som gör att penningmarknaden visar förtroende, och för att nå dit måste man komma med en del besvärliga besparingar. Det som händer i den här konjunkturen är att statens inkomster för första gången minskar, som ett resultat av konjunkturläget och av att skattereformen naturligtvis inte är till fullo finansierad. Utgifterna för arbetslösheten når däremot mycket mycket höga nivåer. Ett ränteläge som leder till höjda räntor är det värsta som kan hända branschen.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag har noterat tre saker både i svaret och i den politiska debatten under de senaste veckorna. Den första jag noterat är att varje gång regeringen hittills har lagt fram omfattande förslag, nu i budgeten och i november förra året, har man tvingats räkna ner tillväxten och räkna upp arbetslösheten. Den andra noteringen är att hur febrilt jag än har läst finansplanen, upp och ner, fram och tillbaka och ut och in, så har jag icke någonstans hittat en mening om att den ekonomiska politiken syftar till att skapa full sysselsättning. Detta begrepp finns icke i finansplanen. Det tredje jag noterat är att ni i regeringen nu har lagt fram en mängd förslag i budgeten som påverkar sysselsättningen. Det handlar om byggandet, som varit uppe här tidigare, det handlar om komvux och det handlar om utförsäljning. Man gör allt detta mitt i en lågkonjunktur som är mycket djup. Det måste finnas någon mycket viktig anledning till detta. Därför vill jag fråga vilka analyser av sysselsättningseffekterna av sina egna förslag som regeringen har gjort.

Fru talman! Jag tvivlar inte på att regeringen, liksom varje svensk tror jag, tycker att det är bäst om man har ett arbete i stället för att vara arbetslös. Jag sade att det helt saknades som politiskt mål för regeringen uttryckt i finansplanen. Jag är den första att säga att mycket är hemmalagat, som ju är Börje Hörnlunds favorituttryck. Därför var just våra två partier de enda i den här kammaren som också försökte dra hem Rehnbergavtalet för att komma åt de delar som gick att påverka här hemma. Jag är mycket medveten om att konjunkturen är svår och att den är djup. Jag frågade, fritt från politiska frågetecken, vilka analyser regeringen har gjort av sysselsättningseffekten av sina egna förslag. Dessa kommer ju ovanpå lågkonjunkturen. Detta var frågan. Jag blir ännu mer orolig om det inte finns några beräkningar än över vad svaret eventuellt kan vara. Jag undrar om arbetsmarknadsministern kan försöka besvara frågan om man har gjort analyser och vad de i så fall går ut på.
Fru talman! Regeringen gör självfallet en mängd analyser både när det gäller ekonomi och när det gäller olika alternativa förslag. Huvudanalysen måste vara att vi inför marknaden måste prestera ett trovärdigt budgetalternativ -- efter det att Sverige har avreglerat och öppnat gränserna för sin valuta -- som visar att man är beredd att ta tag i besvärliga frågor för att skapa en framtid framöver. Vi måste t.ex. ge svenskt kapital ungefär lika villkor som gäller utanför landets gränser. Annars händer det som hände under 80-talet, nämligen att när 100 miljarder kronor svenskt kapital investerades utomlands, investerades ungefär 10 miljarder kronor utländskt kapital i Sverige. Om det då hade förts en politik som gjort att investeringarna hamnat i Sverige på lika basis hade vi inte haft detta läge. Det försöker vi rätta till, och det kostar pengar.

Fru talman! Jag skall låta bli att kommentera detta med Ryssland. Det tycker jag var ett slag under bältet. Om jag får formulera det så här kanske arbetsmarknadsministern förstår vad jag är ute efter. Sist i svaret beskriver Börje Hörnlund här i dag att man har tillfört arbetsmarknadspolitiken stora förstärkningar. Det är jättebra. Nu trycks det ut kanske 20 000 elever från komvux som vill gå där, som har sökt dit och som har plats där. Nu skall de ut därifrån. De får inte jobb och tvingas alltså söka sig in mot arbetsmarknadspolitiken. Den får alltså ta hand om grupper som annars skulle ha funnits inom andra områden, inom komvux, som byggnadsarbetare eller sysselsatta med att renovera skolor som är nerslitna. Jag frågar fortfarande: Finns det en sammanhållen analys av sysselsättningseffekterna av de förslag regeringen nu lägger eller är det bara ren och skär doktrinär politik som säger att vi skall ta bort detta, privatisera och sälja ut? Har man bemödat sig om att ge en hel bild av sysselsättningseffekterna?
Fru talman! Jag vet inte vilken politik socialdemokraterna ville föra i regeringsställning, men det skulle förvåna mig mycket om man ville föra en politik som skulle göra det sämre för invånarna i vårt land. Det skulle verkligen förvåna mig. Nu blev det litet så genom att man inte kunde hålla överhettningstendenserna nere, men det är en självklarhet att regeringen kommer att göra allt för att vända den negativa ekonomiska utveckling som vi har övertagit. Vi kan göra en del på egen hand, men vi behöver också internationell draghjälp. Tyvärr ser vi ut att få vänta litet på den. Det är lika tråkigt för mig och Mona Sahlin som för alla andra.

Fru talman! Nej, jag förväntar mig inte att Börje Hörnlund skall ha en omfattande matematik i huvudet. Däremot förväntar jag mig att han skall göra en analys av sysselsättningseffekterna av sin egen regerings första stora egna budget. Det var också därför jag ställde frågan, eftersom det är en skillnad i prognoserna. Därtill måste regeringen ha gjort en egen bedömning av effekterna av sina egna förslag. Jag beklagar om vi skall sitta passiva ett helt år för att sedan få se facit. Vi vet redan vad regeringen förutspår om ett år, nämligen en arbetslöshet på uppemot 5 %. Vi socialdemokrater tänker försöka få den till helt andra siffror med hjälp från den här kammaren.

Fru talman! Jag får, som brukligt är, tacka statsrådet för svaret på min fråga. Frågan gällde egentligen byggarbetslösheten i Norrbotten och åtgärder mot den. Här har jag fått ett svar på en A4-sida som jag delar med nio andra frågeställare, och med de marginalerna finns det inte utrymme för så mycket detaljer om just detta län. Jag skall därför ta chansen att friska upp minnet hos arbetsmarknadsministern när det gäller problemen just i Norrbottens län. I lördags var det alltså demonstrationer på flera orter, i bl.a. Kalix, Luleå och Piteå, där tusentals människor demonstrerade just för att få fart på byggnationer och för att komma till rätta med byggarbetslösheten i Norrbottens län. I dagsläget går i runda tal var fjärde byggnadsarbetare arbetslös, och arbetslöshetstalen tenderar att stiga snabbt. Om ingenting händer kommer byggarbetslösheten att vara uppe i historiska mått fram på vårkanten. Detta skall ses mot bakgrund av att vi nu upplever väldiga strukturomvandlingar, med nedläggningshot över stora industrianläggningar som Ovako och delar av ASSI samt strukturering inom SSAB--LKAB. Det ser alltså minst sagt bekymmersamt ut framöver, och jag hade därför förväntat mig att statsrådet skulle ägna några rader åt det län som har drabbats hårdast av just arbetslösheten. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund känner till det här. Han har själv varit där ett otal gånger under det senaste halvåret för att studera det hela. Jag noterar för övrigt att han besökte en av våra kyrkor för någon vecka sedan och där höll ett bejublat tal. Men det räcker inte att enbart be till högre makter, utan det måste tas fram konkreta åtgärder. Jag skulle önska att vi fick tillbaka litet av oppositionspolitikern Börje Hörnlund, som för bara ett år sedan hade så radikala och aktiva idéer om hur man skulle komma till rätta med arbetslösheten. Jag måste därför få fullfölja min frågeställning, och jag hoppas att statsrådet har möjlighet att svara. När kan särskilda åtgärder för Norrbotten komma? Hur hög skall arbetslösheten bli innan regeringen vill och vågar ta några radikala grepp? Nära 25 % är arbetslösa i dag -- skall det bli 30 eller 40 % innan Börje Hörnlund vill göra någonting?

Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om det var ytterst knapphändigt. Den nuvarande krisen i byggnadsindustrin är till stor del skapad av den nuvarande regeringen. Det vet också Börje Hörnlund, även om han nu vill skylla ifrån sig. I en djup lågkonjunktur, som i sig medför allvarliga svårigheter för byggnadsindustrin, driver regeringen en fullkomligt ansvarslös bostadspolitik, en politik som förvärrar situationen på ett katastrofalt sätt för byggbranschen. Regeringen genomdriver försämrade investeringsbidrag och minskade bostadssubventioner. I budgetförslaget sparar regeringen 6,4 miljarder på bostadssektorn nästa år. Man skapar oklarhet om framtiden genom att i det här läget börja utreda ett nytt bostadsfinansieringssystem. Dessutom går företrädare för regeringspartierna ut i massmedia och förklarar att bostadssubventionerna på sikt skall minskas drastiskt och kanske helt avvecklas. Det här tar naturligtvis helt bort framtidstron inom byggnadsindustrin. Byggbranschen är nu på väg att kollapsa. Hur hög arbetslösheten är i dag är svårt att säga, eftersom den sedan årsskiftet har ökat med drygt 2 procentenheter i veckan. Det innebär att 85--90 byggnadsarbetare blir arbetslösa varje vecka i Västernorrland. Det innebär också 85--90 mänskliga tragedier varje vecka. I Västernorrland har vi tagit fram en lång rad angelägna projekt som, om de fick byggstart, skulle kunna innebära en nödvändig minskning av arbetslösheten samtidigt som länets infrastruktur förbättrades. Min fråga till regeringen är: Är regeringen nu beredd att vidta de åtgärder som behövs för att minska arbetslösheten i Västernorrland och i andra län?

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är många talare som nu har redogjort för den besvärliga situation som byggbranschen i de olika länen befinner sig i. För vårt län, Älvsborgs län, har Rune Evensson redogjort för den totala situationen. Jag har därför i stället valt att fråga statsrådet om effekterna för en liten glesbygdskommun, närmare bestämt min hemkommun Mellerud. I Mellerud finns två dominerande industrier, nämligen pappersbruket och Ståldörrsgruppen AB -- Hellbergs Industrier i dagligt tal. Det företaget sattes i konkurs i förra veckan, och det innebär i värsta fall att alla 116 anställda blir utan arbete. Detta är en direkt följd av att byggnationen i stort sett upphört. Om företaget inte kan rekonstrueras innebär det för vår kommun en ökning av arbetslösheten med 2 %. Till detta skall läggas de övriga varsel som nu dagligen träder i kraft. Den 14 januari var 5,3 % utan arbete. Till detta kan också läggas att arbetsförmedlingens resurser när det gäller utbildning är uttömda. Förstår statsrådet vilka effekter detta får för oss alla i Melleruds kommun? Har statsrådet försökt att sätta sig in i hur det är att bli drabbad av arbetslöshet? Jag har tyvärr nära anledning att göra det. Min far, som är byggnadsarbetare, är arbetslös. Båda mina bröder är byggnadsarbetare, en är arbetslös och en har en tillfällig anställning som snart upphör. Min man arbetar på Hellbergs och är nu varslad om uppsägning. Tro aldrig att arbetslösheten ''bara'' är ett bekymmer för den som drabbas. Den är som ett gift som genomsyrar precis allt i ens omgivning. Den fasta tillvaron råkar helt i gungning, och man kan aldrig planera för morgondagen. Ekonomin raseras, och snart börjar också tvivlet komma på den egna förmågan. Man måste förstås försöka att skaffa ett nytt jobb, men hur? På arbetsförmedlingen i Mellerud kan man erbjuda fyra jobb, alla inom kommunen, och de kommer säkert att tillsättas med internsökande.
Fru talman! Det blir en litet konstig diskussionsordning, men det skall vi väl inte lasta arbetsmarknadsministern för. Vi skulle kunna göra denna tillställning till någonting mycket tråkigt och tjatigt om vi nu alla tio tvingade arbetsmarknadsministern att upprepa svaren på våra frågor, eftersom jag antar att det inte skulle bli något annat. Jag tycker att vi tillsammans skall undvika det och bespara både arbetsmarknadsministern och protokollet detta. Jag tackar emellertid arbetsmarknadsministern för svaret och vill i varje fall redovisa bakgrunden till min fråga. Jag ställde min fråga, liksom de andra talarna, mot bakgrund av de mycket hög byggarbetslöshetssiffror som vi har, och i detta fall i mitt hemlän Jämtlands län. Av länets 2 100 öppet arbetslösa, dvs. ca 25 %. Därutöver är 104 i utbildning varav 75 i kortkurser och 49 i beredskapsarbete. Sammanlagt är alltså 650 av 2 100 byggnadsarbetare nu utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Lägger man därtill att målare och installationselektriker har ungefär 20 % arbetslösa vardera och att 32 % av de privatanställda vägarbetarna är utan jobb förstår man hur besvärligt läget är, och prognoserna är också dystra framöver. Jag liksom många andra byggnadsarbetare deltog i demonstrationer i lördags. I Östersund ställde närmare 400 byggnadsarbetare upp i snålblåsten för att uttrycka sin oro, ängslan och för den delen också sin vrede över den byggpolitik som förs. Jag lovade att framföra till arbetsmarknadsministern att de förväntar sig åtgärder snabbt, och nu har jag framfört detta, arbetsmarknadsministern. Det är bra att man nu satsar på arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Därmed fullföljer man den socialdemokratiska politiken. Men det är reguljära byggjobb som behövs och besked om sådana. Jag frågar arbetsmarknadsministern: Kommer det besked om några sådana?
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Tyvärr kan det inte tolkas på annat sätt än att länsarbetsnämnden i Västmanlands län nu skall börja dra ner på sin verksamhet under innevarande vår för att hålla de budgetramar som bestämts. Arbetslösheten i Västmanland är ytterst oroande. Det talade statsrådet och jag om under senhösten, och vi kan bara konstatera att situationen inte har blivit bättre sedan det tillfället. Utan att förfalla till direkta elakheter skulle jag kunna säga, att när statsrådet hoppade över de två första sidorna i sitt svar hade det faktiskt gått bra att hoppa över även den tredje sidan, eftersom det inte stod någonting nytt på det papperet. Det är alltså inte till någon hjälp för de arbetslösa i Västmanland eller de myndigheter som är satta att försöka bemästra den besvärliga situationen. Bland byggnadsarbetarna i mitt hemlän är nu var fjärde arbetslös. Det är inget tvivel om att byggnadsarbetarkåren har stora förväntningar på arbetsmarknadsministern och alla de statsråd som har ansvaret för bostadsbyggandet. När det gäller bostadsinvesteringar har den internationella konjunkturen inte samma direkta påverkan. Vi har ifrån länet, bl.a. landshövdingen och andra, fört fram en rad olika lämpliga anläggningsobjekt. Det gäller bl.a. Mälarbanan, det största och viktigaste projektet, E 18 från Köping och västerut mot Arboga och Örebro och även andra bra vägobjekt. Man kan också nämna högskolebygget, dvs. nya byggnader för högskolan i Västerås på Gåsmyrevreten, där man är beredd att sätta i gång så snart det föreligger ett besked från regeringen. Jag skall avstå från att gå närmare in på situationen och avsluta mitt inlägg med att ställa en fråga. De 19 miljarder kronor som statsrådet nämner för nästa budgetår, hur mycket mer pengar är det än som faktiskt har anslagits för innevarande budgetår?
Fru talman! Tack för svaret. Som sistkommande talare i denna nästan landsomfattande långdans av bekymrade kolleger kan jag bara konstatera att jag kan instämma i det mesta som har sagts. Men jag vill ändå ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Är arbetsmarknadsministern förvånad över den aktion som ägt rum i lördags och det som vi är med om här i dag? Var det något oväntat som skedde till följd av de åtgärder som har vidtagits? Också jag tycker det är bra att man satsat på de AMS-åtgärder som nu har vidagits. Men det behöver tas andra och litet nyare grepp i den här frågan. Länsarbetsnämnden på Gotland arbetade för snart ett år sedan fram en modell och hade idéer om hur man skulle kunna åstadkomma sysselsättning för byggnadsarbetare och komma till rätta med det stora uppdämda behovet av framför allt reparations och underhållsåtgärder inom kommunen. Man vände sig till AMS, som i sin tur vände sig till regeringen. AMS skrev i sin skrivelse: ''Den föreslagna modellen eller något liknande skulle skapa möjligheter att få i gång kommunala investeringar över hela landet.'' Vi har fortfarande inte fått något svar. Jag ringde till länsarbetsnämnden i morse för att kontrollera att jag inte var ute i ogjort väder. Vi har fortfarande inte fått något svar när det gäller den idén. Jag begär inte att få något svar här i dag. Det förstår jag att arbetsmarknadsministern inte är beredd på. Men jag undrar litet försynt: Får vi ett svar? Jag vill slutligen säga att min fråga gällde Gotland. Jag skall här inte dra några arbetslöshetssiffror eller annat här. Jag har pekat på en del i min fråga. Men det svar som vi fick handlade inte speciellt mycket om det jag särskilt hade frågat om, dvs. arbetsmarknadssituationen på Gotland. Går det inte att få ett mer preciserat svar än så?

En trea kostar drygt 11 000 kr. att producera. Hyran är 4 500 kr., och subventionen är 6 700 kr. Nu har vi ett läge där man varken betalar hyra eller subvention. Till vilken nytta? Om man hade byggt på en lagom nivå hade vi inte behövt uppleva den djupa svacka som byggnadssektorn nu upplever. Även om man demonstrerar tycker jag att ärligheten kräver att man erkänner att detta var fel och att vi har oerhörda bekymmer av detta i den här konjunktursituationen. Om man under innevarande år bygger hyreshus är räntan fastställd till 3,4 %. Det är en ordentlig subvention, eftersom man nu lånar till en ränta av Den 1 april kommer ett utredningsförslag att presenteras om hur det nya bostadsfinansieringssystemet skall se ut. Det är inte alltför lång väntan. Att låna så att den som bygger i dag om 20 år är skyldig dubbelt så mycket, vilket var det system som den socialdemokratiska regeringen föreslog och som skulle genomföras, tycker jag uppriktigt sagt -- jag är så gammaldags uppfostrad -- nästan är en modern tappning av Ebberöds bank. Det leder till ett osunt ekonomiskt tänkande och att man skjuter kostnaden framåt på kommande generationers boende. När det sedan gäller frågan om AMS-pengarna redovisade AMS tre alternativ, och regeringen ställde sig bakom det allra högsta alternativet. Jag har inte i huvudet räknat ihop vad det innebär under innevarande budgetår, men att det är klart mera är helt givet. Med risk för att verka tjatig vill jag upprepa att det är a och o att få förtroende för den ekonomiska politiken så att räntan sjunker och så att man vidtar långsiktiga åtgärder som skapar framtidstro i företagen. Under denna besvärliga tid skall arbetslinjen gälla.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern fick ingen möjlighet att svara på min fråga i sin replik. Jag uppfattar det så tills vidare. Om han däremot inte vill svara, är det illavarslande. Medan gräset växer dör kon, är ett gammalt uttryck som Börje Hörnlund säkert känner till. I Gävleborg har man en situation där mer än var tredje byggnadsarbetare går arbetslös. Det finns uppenbara behov av inte enbart regionalt angelägna infrastruktursatsningar utan även av nationellt viktiga satsningar. Jag avser t.ex. en förbättring av E 4-an mellan Söderhamn och Hudiksvall. Det är en av de få kvarvarande flaskhalsarna på E 4-an genom Sverige. Det gäller ostkustbanans anpassning och utbyggnad för snabbtåg mellan Gävle och Sundsvall. Det gäller också stambanans nödvändiga upprustning för ökat tonnage och godstransporter. Vi väntar på klartecken från regeringen för att få bygga en ny högskola i Gävle. Allt detta är infrastruktursatsningar som behövs för Gävleborgs län och för Sverige. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern i sin nästa replik har tid att svara på detta.

Fru talman! Jag kan ändå inte låta bli undra litet över om arbetsmarknadsministern är förvånad över denna aktion eller inte. Det har nu blivit en ganska generell diskussion. Jag kan upplysa om att vi inte har tomma kontor på Gotland och inte särskilt många tomma lägenheter heller. Däremot har vi behov av upprustningsåtgärder på olika områden. Låt mig också komma med ett litet tips, som någon av de andra debattörerna gjorde tidigare. Ta en titt på Gotlandsförslaget. Det låg på arbetsmarknadsministerns bord när han tillträdde, och det ligger där fortfarande. Avslutningsvis vill jag säga att vi tyvärr kommer att gå ganska tomhänta härifrån. De flesta av oss som ställde frågor gjorde det utifrån situationen i ett särskilt län, en region eller en kommun. Diskussionen kan inte bli särskilt detaljerad när den är utformad på det här sättet. Men det innebär tyvärr att vi inte har särskilt mycket som vi kan gå hem och tala om för dem som sänt oss hit.
Fru talman! Jag har full förståelse för att arbetsmarknadsministern inte kan ge oss från tio regioner svar på de frågor vi har ställt. Det är en omöjlig uppgift att göra det på en minut. Jag vill återkomma till bostadsfinansieringssystemet. Vi hade ett förslag. Även om det kritiserades av Börje Hörnlund, så var det ett förslag. De som stod i begrepp att skaffa sig en bostad visste vilka regler som gällde. Det fanns också ett skyddsnät med både hängslen och livrem, skulle jag vilja påstå. Men i dag vet ingen vad som gäller, annat än för det närmaste året. Den som i dag anmäler sig som sökande av bostad vet att man i bästa fall kan få ett erbjudande till hösten. Då blir det fråga om ett nytt bostadsfinansieringssystem och ingen vet vad som gäller. Man vet bara att kostnaderna kommer att öka. Hörnlund. Det gäller att lyssna på byggnadsarbetarna. Vilka byggnadsarbetare har då sagt att de accepterar skattesänkningen på arvs och gåvoskatten för byggmästarna och ägaren till byggnadsföretagen? Det ger inte flera jobb för byggnadsarbetarna.
Fru talman! Att döma av svaret från arbetsmarknadsministern så kommer inte byggarbetslösheten att kunna minska. Med den nuvarande regeringspolitiken kommer arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i mitt län att stiga uppemot 35--40 %. Det anser arbetsmarknadsministern uppenbarligen vara en bra politik, eftersom han inte vill ändra på den. Det här innebär att angelägna investeringar i skolor och äldreboende inte kommer att kunna genomföras. De satsningar på infrastrukturen som regeringen har talat så mycket om, kommer inte heller att kunna genomföras. För mitt hemlän, Västernorrland, innebär det att våra möjligheter att på sikt vara en livskraftig region kommer att försämras allvarligt. Det är en tragedi för samhället, men det är framför allt i ännu högre grad en tragedi för de arbetslösa byggnadsarbetarna och för deras familjer. Jag vill än en gång fråga arbetsmarknadsministern om detta verkligen skall vara regeringens arbetsmarknads och bostadspolitik. Jag tycker att det är dags att ändra på det.
Fru talman! Jag är glad över att Håkan Strömberg förstår att man inte på en minut kan göra tio fullständiga arbetsmarknadsutredningar för stora regioner här i landet. Det känns skönt. Skolan är ett av de områden som vi kommer att få resonera om som beredskapsobjekt. Självfallet skall ingen straffas för att han har hamnat i den här situationen. Jag vill ändå peka på att det hände kolossalt olyckliga saker för byggsektorn i överhettningsperioden, som denna sektor nu liksom alla andra får äta upp. Gotlandsförslaget är ett av de förslag som jag tycker skall analyseras och beredas. Till den siste talaren vill jag säga att om vi i Sverige har helt andra skattenivåer för kapital än man har i länderna runt omkring oss på en fri marknad, kommer inte kapitalet att stanna kvar här för investeringar. Tyvärr fungerar det så. Jag tycker inte att man kan tala om att man sparar för mycket när budgetunderskottet är 70 miljarder och det underliggande 90 miljarder. Snarare är budgetunderskottet väl högt.

Fru talman! Vid den träff med branschfolk som jag talade om att jag hade i Göteborg, framkom en mängd förslag på åtgärder som snarast borde komma i gång. Vi har gjort en inventering i Västsverige över en stor mängd projekt som går att starta inom detta år. Det handlar om mycket jobb. Vägverket i Göteborgs och Bohus län har t.ex. färdiga projekt för 5 miljarder som de kan tidigarelägga. Det s.k. Adelssonspaketet i Göteborg borde kunna sättas i gång ganska omgående. På landstingssidan finns det ett stort antal projekt i Hallands län. Inom kommunerna i mitt eget hemlän finns projekt för ungefär 250 miljoner. Nog finns det en mängd arbeten att välja emellan om regeringen beslutar sig för att ta sådana initiativ.
Fru talman! Axel Andersson, jag är medveten om att Gävleborg i dag på flera sätt i princip har landets besvärligaste arbetsmarknad. Jag vill också peka på de vägpaket som har kommit under hösten. Det senaste paketet, som innehöll många små projekt, kommer i sin helhet att kunna upparbetas under 1992. I augustipaketet, som innehåller stora projekt, kommer under 1992 bara en femtedel att kunna upparbetas. Det beror på att det krävs många förhandlingar och att det finns stora bekymmer med att dra i gång stora projekt som berör många markägare, trottoarägare m.fl. Därför får man inte full effekt på de stora objekten. Om man vill uppnå snabba effekter måste man enligt min mening se över möjligheterna att genomföra ett antal måttligt stora objekt som ändå är viktiga för en fungerande infrastruktur.

Fru talman! Göran Magnusson har frågat kommunikationsministern om det är regeringens framtida inriktning att folkrörelser inte skall erhålla direkt statligt stöd till verksamheten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Svaret är att folkrörelserna också i framtiden skall kunna få stöd från staten. Det är däremot inte givet att stödet bör utgå efter samma principer som i dag. Som samordningsansvarig inom regeringen för folkrörelsefrågorna anser jag att det finns behov av en genomgripande diskussion om principerna för statens samlade stöd till föreningslivet. När resultatet av pågående arbeten -- bl.a. lotteriutredningen -- är klart kan det finnas anledning att överväga om en samlad översyn bör göras för att klarlägga föreningslivets ekonomiska villkor. Detta har jag också aviserat i budgetpropositionen 1992. Folkrörelsen och föreningar av olika slag är betydelsefulla i det svenska samhället. Denna inställning kommer till uttryck genom att staten lämnar stöd till ett stort antal folkrörelser och föreningar av vitt skilda slag. Exempel är stöd till folkbildning, idrott, barn och ungdomsverksamhet, handikappade, humanitära ändamål och trossamfund. Allt fler människor engagerar sig också i olika typer av föreningar. Det stora föreningsintresset kan ses som ett mått på människors ökade självständighet och vidgade intresse för att ta ett personligt ansvar i frågor som är väsentliga i deras liv. Statens motiv för att ge stöd till folkrörelser bygger i allmänhet på att den verksamhet som de bedriver är viktig från social synpunkt och att den främjar demokrati och samhällsgemenskap. Avregleringen av den offentliga verksamheten kommer enligt min mening att förbättra möjligheterna för folkrörelser och föreningar att ta ett större ansvar för olika verksamheter. Offentlig verksamhet skall enligt regeringens synsätt inte drivas på högre nivå än vad som är nödvändigt för att den skall kunna skötas på ett bra och effektivt sätt. Ungdomar, vuxna, familjer, föreningar, folkrörelser, trossamfund, företag m.fl. skall därför tillåtas ta ett större ansvar i de offentliga verksamheterna. Folkrörelserna kommer således att i framtiden bidra till att ytterligare öka mångfalden. En av förutsättningarna för ett ökat ansvarstagande är emellertid att staten även i fortsättningen lämnar bidrag till verksamheten. Stöd till föreningslivet har emellertid efter hand skapat ett i många avseenden stort bidragsberoende hos föreningslivet. Det ekonomiska beroendet förstärks av att möjligheterna till egenfinansiering av verksamheter är små. Den statliga administrationen i fråga om stöd och kontakter med föreningslivet är i dag uppsplittrad och kostsam. Dessutom är det statliga stödet som jag ser det alltför detaljreglerat, samtidigt som målen är otydliga och måluppföljningen därmed bristfällig. Bidragsgivningen måste förenklas och tyngdpunkten läggas på uppföljning och utvärdering av stödets effekter. Det är också angeläget att följa upp folkrörelsernas ekonomiska förutsättningar, inte bara från egenfinansieringssynpunkt utan också från skatteoch avgiftssynpunkt. Jag anser därför att det kan finnas anledning att göra en samlad översyn av föreningsstödets utformning. Arbetet bör inriktas på att finna vägar för att minska folkrörelsernas och föreningslivets bidragsberoende. Ett minskat beroende av bidrag är viktigt för folkrörelsernas självständighet gentemot staten. Mitt svar är således att folkrörelserna även i framtiden skall kunna få statligt stöd. Hur stödet utformas får den aviserade översynen utvisa.

Fru talman! Göran Magnusson kan känna sig lugn. Det som jag har deklarerat här i dag är vad regeringen står för. Jag skulle gärna vilja utveckla detta något. Det är inte självklart att det bästa sättet att visa omsorg om folkrörelserna är att låta allting vara som det alltid har varit och som det är i dag. Jag menar att omsorgen just ligger i att man ger folkrörelserna möjlighet att själva finansiera sin verksamhet i stället för att man hela tiden stryper alla sådana möjligheter. Omsorgen ligger också i att man tillåter folkrörelser att ta ett ökat ansvar inom olika områden där de har kunskap och idéer som kanske inte finns på annat håll. Vi skall ta dessa diskussioner, och jag är övertygad om att det kommer att leda till en positiv framtid för folkrörelserna. Det är i alla fall det som är målet för regeringens arbete.

Fru talman! Nej, det går naturligtivs inte att helt och hållet mäta bidragsberoendet. Men det har ju ändå skett en utveckling mot att administrationen inom många folkrörelser tar en allt större plats i verksamheten. En del av den administrationen går ut på ett slags bidragsjakt, dvs. att man anpassar sig efter hur bidragen är utformade för att kunna få ut så mycket som möjligt. Jag tror att Göran Magnusson och jag är överens om att den ideella insats som också görs inom folkrörelserna skall få ha en stor plats. Det är någonting positivt att människor engagerar sig, att de är behövda och att deras arbete inte alltid betalas i pengar utan i stället i uppskattning.

Fru talman! Regeringen har, som jag har sagt, den inställning jag har deklarerat i mitt svar. Det är viktigt att bidragen inte skall vara styrande, vilket Göran Magnusson också sade, utan att folkrörelserna verkligen känner att de står fria från staten och att de kan vara pådrivande och innovativa, något som från början har varit folkrörelsernas roll. Vi måste i samhället behålla det som man brukar kalla folkrörelseandan, något som jag själv känner mycket starkt för. Frågan är hur denna bäst stimuleras. Jag tror att det sker på det sätt jag tidigare har deklarerat, nämligen genom att vi ser över hur egenfinansieringen kan förbättras, hur folkrörelserna kan få ta ansvar inom nya områden, osv.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen har medverkat till att de övriga Östersjönationernas begäran tillgodosetts dels beträffande att få delta i en expertpanel som skall tillsättas för att bevaka de miljömässiga aspekterna av den planerade Öresundsförbindelsen, dels beträffande att panelen också skulle undersöka alla alternativa trafikförbindelser mellan Sverige och Danmark med hänsyn till deras effekter på miljön. Regeringen har uppdragit åt statens naturvårdsverk att samordna de svenska miljömyndigheternas arbete tillsammans med danska miljömyndigheter när det gäller att utreda och bedöma inverkan på den marina miljön i Öresund och Östersjön av en fast förbindelse över Öresund och övriga miljökonsekvenser till följd av trafiken via förbindelsen. Inom ramen för detta projekt kommer statens naturvårdsverk att med den danska miljöstyrelsen löpande behandla frågor som uppkommer i sammanhanget. Enligt min mening är det naturligt att internationella experter kommer att delta i bedömningen av projektet på olika sätt. Jag vill peka på tre förhållanden som är av särskilt intresse i sammanhanget. För det första utgår jag från att det svensk-danska projektets huvudman kommer att utnyttja internationellt erkänd expertis i den utsträckning som erfordras för projekteringsarbetet och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. För det andra avser vi självfallet att se till syftet med Esbo-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Detta betyder att våra grannländer vid Östersjön kommer att erbjudas tillfälle att föra fram synpunkter på utformningen och innehållet av miljökonsekvensbeskrivningen och ansökningshandlingarna när dessa kommit in. Och för det tredje vill jag slutligen nämna att vi avser att orientera våra Östersjögrannar i dessa frågor vid Helcoms nästa möte i början av februari. På detta sätt kommer våra grannländer att kunna tillföra expertsynpunkter när det gäller frågan om en fast förbindelse över Öresund. Frågan om en internationell expertpanel, som Bengt Hurtig berör och som Danmark aktualiserat i Helcom, kommer jag att ta upp vid överläggningar med min danska kollega.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. När man tittar i protokollet från mötet inom Helcom i september får man intrycket att Sverige och Danmark fick i uppdrag att bjuda in experter från de länder som följer konventionen att delta i expertpanelen. Som svaret är utformat tycks det nu komma att gå till så att Sveriges och Danmarks sakkunniga tillsammans utformar den här miljökonsekvensbeskrivningen och använder sig av internationella experter. Det ger ett litet annat intryck än det ursprungliga protokollet. Jag tror att man i dessa grannländer har tänkt sig att få delta i den expertpanel som skulle utforma beskrivningen av den tänkta fasta förbindelsens konsekvenser och andra alternativ. Jag hoppas att förhållandena är sådana att vi i Danmark och Sverige inte försöker att uppträda som en liten stormakt i den här regionen och inte känner ansvaret för att tillgodose de önskemål som våra grannar har.

Fru talman! Statsrådet svarade inte närmare på den fråga jag ställde, om inte protokollet är formulerat på ett sådant sätt att man får intrycket att grannstaterna förväntar sig att få delta i den här expertpanelen.

Fru talman! Jag tackar för den preciseringen. Jag hoppas att den fortsatta handläggningen av frågan, som ju är i enlighet med Esbokonventionen, som vi godkände här i riksdagen före jul och som gäller information till grannstater. Det vore tragiskt om vi skulle börja det nya året med att inte tillgodose de tankegångar som finns i den konventionen.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat mig om utvecklingsstödet till dagspressen kommer att återställas till tidigare nivå så snart det statsfinansiella läget blivit bättre. Frågan föranleds av att regeringen på min föredragning i budgetpropositionen föreslår att utvecklingsstödet skall minskas med 22 milj.kr. Regeringens ambition är att värna yttrandefrihet och att skapa förutsättningar för pluralism och mångfald i svenska medier. Förslaget om en sänkning av utvecklingsstödet till dagspressen är i huvudsak motiverat av statsfinansiella skäl. Det finns dock anledning att se över de olika formerna av presstöd även i ett vidare, mediepolitiskt, sammanhang. Jag har för avsikt att ta upp detta inom regeringen inför nästa års budgetproposition.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga föranleds av att jag onekligen är förvånad över att man, när vi av principiella skäl vill, till att börja med, minska presstödet med 20 %, av statsfinansiella skäl stannar vid 5 %. Det har alltså funnits en principiell inställning, som jag tror att även folkpartiet delar. Men à la bonheure! Nu säger statsrådet: ''Det finns dock anledning att se över de olika formerna av presstöd även i ett vidare, mediepolitiskt,'' -- det gläder mig att det står mediepolitiskt och inte mediapolitiskt, som de alltid skriver i pressen -- ''sammanhang.'' Det är också mycket glädjande. Jag undrar om det kommer att innebära att man tar upp även frågan om momsbefrielsen för pressen. Är det inte fantastiskt -- det måste väl en kulturminister tycka -- att vi har momsbefriat t.ex. kvällspressen men momsbelagt klassiska skönlitterära verk? Är det inte mycket inkonsekvent? Det kommer väl med i översikten av de olika formerna för stöd till pressen?
Fru talman! Vi lever just nu i ett mycket dynamiskt mediesamhälle med kabel TV-kanaler som får finansieras med reklam. Det ökar medieutbudet och mångfalden. Vi kommer att få en reklamfinansierad privat radio, något som också ökar mångfalden. Det är då självklart att vi ser över de olika instrument vi har för att upprätthålla mångfalden och yttrandefriheten i Sverige i de olika medierna. Det är nu inte meningen att man skall gå igenom alla olika stödformer som finns i någon stor jättelik utredning. Inom ramen för det normala budgetarbetet är det både av statsfinansiella skäl och på grund av den nya mediesituationen nödvändigt för regeringen att se på hur presstödets konstruktion skall vara.
Fru talman! Jag tackar statsrådet även för detta svar, eftersom också det gläder mig. I och med att vi kommer att ha reklam TV innebär det naturligtvis att vi kommer in på frågan om reklamskatten. Men det ligger mer på skatteministerns, dvs. biträdande finansministerns, område och det kommer säkerligen att tas upp senare. Jag vill avslutningsvis ställa en sista fråga som anknyter till den sista meningen i statsrådets svar. Statsrådet säger att hon har för avsikt att ta upp detta inom regeringen inför nästa års budgetproposition. Det betyder givetvis att Birgit Friggebo kommer att sitta kvar i regeringen hela detta år, och jag hoppas att jag kan tolka det som att kulturministern kommer att sitta kvar i regeringen under hela mandatperioden.
Fru talman! Detta är kanske litet vid sidan av själva frågan, men min ambition är att denna regering skall bli omvald och sitta kvar även efter dessa tre år.
Fru talman! Jag tycker att det anknyter till frågan, eftersom det står i svaret att kulturministern har för avsikt att ta upp detta inför nästa års budgetproposition, och sedan kommer en till. Ännu mer glädjande är det att vi kommer att ses även efter nästa mandatperiod. Jag känner mig inte gammal och tänker därför kandidera på nytt.